Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter. Det betyder att utskottet enigt har tillstyrkt propositionens förslag om förverkande av föremål som har använts vid skadegörelse och att ett enigt utskott har avstyrkt regeringens proposition när det gäller ändring i polislagen om rätt för polis att kroppsvisitera i sådana fall. Jag yrkar också bifall till den reservation som folkpartisterna i utskottet har ställt sig bakom. Herr talman! Den proposition som ligger till grund för det här betänkandet om förverkande vid skadegörelse är så gammal att det nästan börjar lukta rättshistoria om den. Den presenterades nämligen för riksdagen för i dagarna något mer än ett år sedan, och avsikten var att lagändringarna skulle träda i kraft den 1 juli förra året. Samtliga dåvarande oppositionspartier kunde utan vånda ta ställning till förslagen under den motionstid som löpte. Och den 11 april förra året hade alla fyra partierna sagt ett klart nej till förslaget om en sådan ändring i polislagen att polisman skulle ges rätt att kroppsvisitera för sökande efter föremål ”som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada på egendom”. Den tungt vägande invändning som vi redovisade var att lagförslaget när det gäller kroppsvisitation stod i strid mot regeringsformens 2 kap. 6 och 12 §§. Från folkpartiets sida skrev vi i vår motion bl.a.: ”Kroppsvisitationen är en av de mest integritetskränkande åtgärder som den enskilde kan utsättas för och grundlagen ställer därför hårda krav på i vilka sammanhang som det får utnyttjas.

Det var vid de första diskussionerna i utskottet också uppenbart att åtminstone vissa socialdemokrater hade så mycket respekt för grundlagen att de inte mådde riktigt bra inför detta regeringsförslag. Propositionen blev därför remitterad till konstitutionsutskottet, som funderade ett halvår. Men efter ett halvår var man där från samtliga partier — även socialdemokraterna — enig om att förslaget om rätt till kroppsvisitation borde avslås av Sveriges riksdag. Det kan vara värt att notera att socialdemokraterna och centern i KU tyckte att man kunde överväga rätt att visitera väskor och portföljer. Det hedrar centerns representanter i justitieutskottet att de har övergett den senare linjen. Det hedrar knappast vpk att man helt har övergett den linje som man hade i konstitutionsutskottet. Vpk:s ledamöter tycks växla åsikter vid varje sammanträde. Inom miljöpartiet tycks det också råda sedvanlig splittring i den här frågan. Därför skulle jag bara försiktigt vilja påminna om att jag i valrörelsen hörde en miljöpartist som sade att hon var intresserad av att ”göra litet åt lagarna”, eftersom hon tyckte att vi hade så dåliga lagar. Här, min vän från miljöpartiet, finns en chans att åtminstone försöka stoppa ytterligare ett dåligt lagförslag. Den chansen missar ni om ni röstar med socialdemokraterna. Herr talman! Det råder alltså fullständig parlamentarisk enighet i riksdagen om att vi inte i strid mot grundlagens bud skall eller kan införa möjlighet till kroppsvisitation när det gäller sådan skadegörelse som klotter i normalfallet bedöms vara. Det råder också enighet om att det krävs resoluta åtgärder för att sätta stopp för klottret. Utskottet har därför i föreliggande betänkande anvisat en mängd åtgärder som bör komma till stånd. Vi är t.ex. eniga om att polisen borde kunna använda en del av sina fria resurser för att göra tämligen kraftfulla insatser temporärt och i förebyggande syfte. Vi skriver enhälligt att ägarna till de skyddsvärda föremålen — eller vagnarna, som det ofta är — säkert med en bättre övervakning skulle kunna skydda sin egendom. Och vi begär att regeringen tar upp förhandlingar med handeln när det gäller hantering och försäljning av sprayburkar. I folkpartiets reservation pekar vi, liksom centern, också på sådant som vi många gånger tagit upp — om de nuvarande reglerna för åtalsunderlåtelse, om jourdomstolar för unga och om skyldighet för en gärningsman att avhjälpa skador, för att ta några exempel. Socialdemokraterna har, förmodligen för att rädda något ansikte, föresla git att regeringen skall få i uppdrag att lägga fram förslag om s.k. ytlig kroppsvisitation. Vad är nu det, herr talman? Begreppet — om det kan kallas så — dök plötsligt upp i sista minuten vid utskottsbehandlingen. Vad socialdemokraterna egentligen menar med det har vi inte fått någon förklaring på. Det verkar, ärligt talat, mera som ett populistiskt utspel. Jag ser med spänning fram mot hur socialdemokraternas talesman skall lägga ut texten om sitt förslag om s.k. ytlig kroppsvisitation. Det har i den allmänna debatten fått namnet ”tafslag”. Det säger något om vad det tycks handla om. Herr talman! Vi har alla, under de år då den här frågan har dragits i långbänk av socialdemokraterna, mött en energisk och ganska högljudd opinion som har krävt hårdare tag mot klottrare — en opinion som då tycks ha satt stort hopp till just kroppsvisitation. Man skall som lagstiftare självfallet visa lyhördhet gentemot väljarna. Vi gör det enhälligt genom förverkandeparagrafen och genom att anvisa flera andra metoder att ingripa mot klottrarna, men den lagstiftande församlingen måste också vara främst när det gäller att slå vakt om grundlagen. Häromdagen blev riksdagsledamöterna i en tidning kollektivt angripna för feghet när de inte ville godta propositionens förslag om kroppsvisitering vid klotter. Jag skulle, herr talman, vilja säga att det i den här frågan faktiskt har krävts ganska stort mod av samtliga ledamöter i riksdagen, då de har hållit på grundlagens bud i stället för att ge efter för en väl så högljudd allmän opinion.

Herr talman! Den politik som förts av den socialdemokratiska regeringen under senare år har medfört att rättstryggheten har urholkats kraftigt i vårt land. Den höga brottsligheten, bristen på poliser, halvtidsfrigivningen och de allt svagare reaktionerna på brott från samhällets sida har lett oss in i en upp-och-nedvänd värld, där det finns fler lås på den skötsammes dörr än på brottslingens. För att i någon mån försöka reda upp det man har ställt till med har regeringen nu sett sig tvungen att lägga fram ett förslag, som står i strid med rättssäkerheten. Förslaget i regeringens proposition 1987/88:143 om en i stort sett urskillningslös möjlighet till kroppsvisitation mot människor som inte ens misstänks för brott är ingenting annat än en desperat åtgärd från en regering som helt förlorat greppet om kriminalpolitiken. Förutom att förslaget är ineffektivt står det i strid med den svenska grundlagen. Grundlagsstridigheten är för övrigt samtliga partier överens om såväl i konstitutionsutskottet som i justitieutskottet, så den frågan tänker jag inte gå närmare in på. Jag skall i stället uppehålla mig något vid de förhållanden som är den direkta anledningen till att den här propositionen har lagts fram, nämligen den kraftiga ökningen av vandalisering i form av klotter. Klotter och liknande vandalisering har under de senaste åren blivit en utbredd företeelse i vårt land. Storstadsregionerna har därvid drabbats i särskilt hög grad. De kostnader som vandaliseringen varje år åsamkar samhället och de enskilda människorna är betydande. Detta gäller även vid en internationell jämförelse. För Storstockholms Lokaltrafik AB innebär vandaliseringen särskilt stora problem. Det är då främst pendeltåg, tunnelbanetåg och stationer som drabbas. Kostnaderna för vandaliseringen inom SL har fyrdubblats sedan år 1977. För 1988 räknar SL med en kostnad på ca 40 milj.kr., varav minst 25 milj.kr. avser enbart klottret i Stockholms tunnelbana. Allmänheten drabbas främst genom störningar i kollektivtrafiken, eftersom nedklottrade tåg och tunnelbanevagnar måste tas ur trafik för att rengöras. För många människor känns det också förödmjukande att behöva åka i vagnar som är nedkladdade med färg eller där sätena är sönderskurna. Många av SL:s trafikanter har dessutom fått sina kläder förstörda. Vandaliseringen har utan tvivel lett till försllummad resmiljö för trafikanterna och sämre arbetsmiljö för SL:s personal. Det är i huvudsak ungdomar i tonåren som gör sig skyldiga till klottret. Den färg som används är till övervägande del stulen. Exempelvis kan nämnas att en färgaffär i Stockholm vid ett inbrott nyligen fick 200 sprejburkar stulna. Vid ett inbrott i en bilfirma stals ungefär samtidigt 600 burkar. När en känd klottrare greps för inte så länge sedan fann polisen 62 burkar med sprejfärg i hans bostad. Klottret har med andra ord ofta samband med annan brottslighet. Många av de mest aktiva klottrarna är gravt kriminellt belastade även i andra avseenden. För dessa personer är klottret bara en liten del av brottsligheten. Om effektiva åtgärder vidtas mot ungdomsbrottsligheten som helhet, kommer detta följaktligen också att leda till en minskning av klottret och annan vandalisering. Herr talman! Att klotter och annan vandalisering ökat kraftigt under de senaste åren är ett resultat av en släpphänt politik mot brottsligheten som helhet och då i synnerhet ungdomsbrottsligheten. En av de främsta orsakerna till att brottsligheten numera ligger på en mycket hög nivå i vårt land är den kraftiga försämring av polisens resurser som har ägt rum sedan socialdemokraterna återkom till makten 1982. Denna försämring har lett till minskad upptäcktsrisk och därmed också minskad bestraffningsrisk, vilket i sin tur ökat benägenheten att begå brott. Bristen på poliser har fått förödande konsekvenser för i synnerhet många unga lagöverträdare, eftersom dessa utan hinder kunnat fortsätta att begå brott, varigenom de slutligen fastnat i allvarlig kriminalitet. Jag får återkomma till frågan om polisens resurser när anslagen till polisen kommer upp till behandling. Jag vill bara här understryka vikten av att polisen snabbt får ökade resurser. Detta kan ske bl.a. genom att poliskåren tillförs 600 administrativa tjänster utöver de 600 polisaspiranter som i budgetpropositionen föreslås börja sin utbildning under kommande budgetår. Ett stort antal polismän skulle då genast frigöras för rena polisuppgifter, vilket skulle leda till att vi redan till sommaren kunde få ut fler poliser på gator och torg. Vi skulle då också kunna få en snabb ökning av antalet tunnelbanepoliser, vilka utan tvivel har en viktig uppgift att fylla när det gäller att förhindra exempelvis klotter och annan vandalisering. Utländska erfarenheter visar att det finns ett samband mellan den polisiära övervakningen av ett tunnelbane system och den grad av vandalisering som tunnelbanans stationer och vagnar drabbas av. Som exempel kan nämnas Paris Metro, som är i det närmaste helt fri från klotter och annan förstörelse, men där man å andra sidan regelbundet möter uniformerade poliser i vagnar och på stationer. Det finns emellertid en svårighet för polisen när det gäller arbetet med de allra yngsta brottslingarna. Trots att många ungdomar i åldern 13-14 år numera gör sig skyldiga till exempelvis stöld, misshandel och skadegörelse, bl.a. klotter, är det inte tillåtet för polisen att registrera lagöverträdare under 15 år. När sådana personer begår upprepade brott saknas därför uppgifter om deras tidigare brott, brottskamrater, förhörsledare, föräldrar och kontaktmän. Detta försvårar polisens arbete och minskar möjligheterna till effektiv brottsbekämpning. Det är därför väsentligt att polisen ges laglig möjlighet att registrera ungdomar under 15 år, som har varit inblandade i brottslig verksamhet. När det gäller unga lagöverträdare är det också angeläget att förundersökningen bedrivs snabbt. En lagreglerad tidsgräns för förundersökningsförfarandet beträffande unga bör därför uppställas. Målsättningen bör vara att förundersökningen skall vara avslutad inom en månad från brottet, om gärningsmannen är under 21 år. En annan lagstiftningsfråga som bör övervägas är att inom de sociala myndigheternas ram införa möjligheter att i fråga om ungdomar som begått brott vidta åtgärder även mot den unges vilja, t.ex. förbud att vistas i viss miljö eller föreläggande om urinprov för kontroll av att t.ex. ett tidigare narkotikamissbruk inte fortsätter. Det är också viktigt att det skapas fungerande ungdomsvårdsskolor eller s.k. § 12-hem, som dessa numera kallas, eftersom de regleras i 12 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Detta har vi krävt från moderat sida under flera år, men de övriga partierna har inte lyssnat förrän nu. Det måste finnas § 12-hem, som kan ta hand om de värsta ungdomsbrottslingarna och vid behov hålla dem inlåsta. Den unges vistelse på låsbar enhet bör förlängas till längre tid än de två månader som gäller enligt huvudregeln i dag. Därigenom förhindras att de unga avviker, innan man hunnit motivera dem till ordnad livsföring. Beträffande ungdomar över 15 år som dömts av domstol för brott bör en särlösning införas. Det är lämpligt att dessa ungdomar i vissa fall kan omhändertas på särskilda ungdomsvårdsskolor som ligger under kriminalvårdsstyrelsen. En snabbt arbetande parlamentarisk kommission bör tillsättas för att lämna förslag om hur § 12-hemmen bäst skall fungera. När det gäller unga lagöverträdare bör man naturligtvis i möjligaste mån undvika rent straffrättsliga påföljder. Detta innebär emellertid inte att de ungas gärningar kan lämnas helt utan reaktion från samhällets sida. Reaktionen är i stället mycket viktig när det gäller ungdomar. För det första svarar dessa för en stor del av brottsligheten. För det andra har unga människor i allmänhet outvecklade rättsbegrepp, varför det är nödvändigt att samhället ger klara normer och konsekventa handlingsmönster. De unga måste snabbt få en reaktion från samhällets sida när de har begått ett brott, även om det är fråga om en mindre förseelse. Ungdomarna är många gånger medvetna om att de har gjort fel och väntar på en reaktion. Uteblir denna, eller visar samhället en överdrivet förstående attityd till den unges beteende, fortsätter den unge att begå brott och riskerar att så småningom hamna i ännu allvarligare kriminalitet. Möjligheterna till åtalsunderlåtelse bör därför göras mer restriktiva. Det bör vidare införas en särskild form av jourdomstolar för unga, så att reaktionen på den brottsliga gärningen kan komma snabbt. Herr talman! Den som klottrar gör sig vanligen skyldig till skadegörelse enligt 12 kap. 1 § brottsbalken. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader. Ansvar för grov skadegörelse enligt 3 § samma kapitel kan komma i fråga om — som det heter i paragrafen — av gärningen kommit synnerlig fara för någons liv eller hälsa eller skadan drabbat sak av stor kulturell eller ekonomisk betydelse eller om skadan eljest är synnerligen kännbar. Straffet för grov skadegörelse är fängelse i högst fyra år. Enligt gällande rätt torde klotter endast sällan vara att bedöma som grov skadegörelse, vilket knappast står i överensstämmelse med den allmänna rättsuppfattningen. Klottret drabbar det allmänna och enskilda människor med stora kostnader, störningar och olägenheter. Det bör därför göras en lagändring så att en stor del av de gärningar som det här är fråga om kan hänföras till grov skadegörelse i stället för till normalbrottet. Därmed skulle också göras en nödvändig markering från lagstiftarens sida som skulle få till följd att de myndigheter och andra organ som är berörda av brottsbekämpande åtgärder skulle ägna ökad uppmärksamhet åt klottret. Eftersom exempelvis förberedelse till grov skadegörelse, till skillnad från förberedelse till normalbrottet, är straffbar bör en sådan lagändring dessutom innebära fördelar på det straffprocessuella området, så att t.ex. tvångsmedel som anhållande, häktning, husrannsakan och kroppsvisitation kan användas i ett tidigare skede än för närvarande. Lagändringen bör vidare innebära att den som vid kroppsvisitation påträffas med sprejburkar e.d. inte, såsom enligt förslaget i regeringens proposition, utan vidare åtgärd kommer att släppas. I stället kommer vederbörande i allmänhet att få medfölja till förhör. Det bör ankomma på regeringen att närmare överväga den tekniska utformningen av 12 kap. 3§ brottsbalken och snarast återkomma till riksdagen med förslag. Vid dessa överväganden bör särskilt prövas tanken att i detta lagrum, såsom en omständighet att beakta vid bedömandet huruvida brottet är grovt, införa det rekvisitet att gärningen varit ägnad att väcka anstöt. Nu har den socialdemokratiska gruppen i justitieutskottet föreslagit införande av en ny form av kroppsvisitation — en ytlig kroppsvisitation, som man kallar det. Det förslaget, som för övrigt erhållit majoritet i utskottet, är en symbol för det sammanbrott som drabbat socialdemokratisk kriminalpolitik. Hur skall man kunna uppnå något resultat med en åtgärd som visserligen kallas kroppsvisitation, men som inte är något annat än bara ett ytligt tafsande på den person som utsatts för åtgärden? Vad skall en polisman förresten göra om han vid en sådan åtgärd tycker sig känna en burk, som kan vara en sprejburk, eller en penna, som kan vara en färgpenna innanför jackan på t.ex. en pendeltågsresenär? Han får ju inte titta efter, eftersom någon sådan lagändring inte föreslås av utskottsmajoriteten. Jag måste erkänna att jag inte trodde mina öron när jag första gången hörde förslaget om en sådan här tafslag som man nu vill införa. En åtgärd enligt den föreslagna tafslagen skulle helt sakna effektivitet. Lagen skulle inte heller överensstämma ett dugg bättre med grundlagen än det ursprungliga regeringsförslaget. Det är fortfarande fråga om en betydande integritetskränkning mot en människa som inte är misstänkt för brott. Det moderata förslaget om ändring av 12 kap. 3 § brottsbalken, som jag här har redogjort för, innebär däremot att polisen helt i enlighet med grundlagen och rättegångsbalken ges rätt att göra en fullständig och effektiv kroppsvisitation i de fall någon är misstänkt för brott. Och åtgärden kan inte utan mycket speciella skäl vidtas mot en person som inte är misstänkt för brott. Herr talman! Det moderata förslag som jag har redogjort för bygger på en kombination av rättssäkerhet och effektivitet som ger oss möjlighet att få bukt med inte bara klotter utan också med ungdomsbrottsligheten som helhet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Dock yrkar jag när det gäller motiveringen även bifall till den moderata reservationen nr 1.

Herr talman! Det finns mycket i detta betänkande som vi är överens om i utskottet, samtidigt som det finns väsentliga frågor som vi är oense om. Inledningsvis vill jag bara säga att vi från centerns sida ser mycket allvarligt på skadegörelsebrott. Klotter är ett av skadegörelsebrotten. Det är vanligtvis ett ungdomsfenomen och ett ungdomsbrott, och det har ökat på sistone. Däremot går dess brott i vågor. Det tycks vara så, att ju mer som skrivs om det i massmedia, desto mer ökar brotten, och när det tystas ner minskar också brotten. Vi skall vara medvetna om det. Det är ett storstadsproblem, men det är också ett problem för hela landet. Det är ett problem för olika småorter, för mindre städer och för storstäderna. Det är inte bara ett problem för SL i Stockholm. Det är ett problem för husägare i hela landet, för bilägare i hela landet som får lacken på bilarna rispad, för cykelägare i hela landet som får däcken sönderskurna av ungdomar som sticker kniven i dem. Det är alltså inte bara kostnader som drabbar enskilda och det allmänna. Det är också en mängd personliga problem och olyckor, förutom det som har sagts om en förfulad miljö. Kan man inte hålla undan förstörelsen sprider den sig som en löpeld — det tycks smitta. På vissa håll har man däremot lyckats hålla undan skadegörelsen. Vi har hört talas om att man har lyckats ganska bra Paris och även i New York. Vi har på sistone kunnat läsa i massmedia om hur skadegörelsen i Göteborg har minskats till hälften genom att man från kollektivtrafikens sida har hållit undan den och tvättat bort klotter. Jag sade att det är mycket som vi är överens om i utskottet, och det gäller alltså att skadegörelsen är ett sådant problem att man behöver gå fram på många olika håll med skilda åtgärder. Vi i centern och de andra partierna på den borgerliga sidan vill ha mer vida, brett omfattande förslag till åtgärder, med snabba reaktioner från samhällets sida vad gäller ungdomsbrott. Vi är naturligtvis besvikna över att majoriteten inte ställer upp. Det är ändå de snabba reaktionerna som är viktiga i sådana här sammanhang, inte att det går månad efter månad, halvår efter halvår och år efter år utan att det händer någonting. Vi var i utskottet överens om att vi inte kunde gå med på förslaget i propositionen om kroppsvisitation — det kunde varken konstitutionsutskottet eller justitieutskottet göra. Det skulle innebära en alltför långtgående integritetskränkning för denna typ av brott. Det är därför mycket konstigt att utskottsmajoriteten ställer sig bakom ett sådant beslut, samtidigt som ett enigt utskott har uttalat att man inte ställer sig bakom en bestämmelse om kroppsvisitation. Det man gör är att leka med ord: man döper om kroppsvisitation till ytlig kroppsvisitation. Men det är i stort sett samma sak. Sedan begär man förslag från regeringen för att komma ifrån det hela. Jag har från majoritetens sida fått höra förklaringar som går ut på att man gjort frågan så komplicerad att regeringen inte kan komma tillbaka med några förslag, och att ingenting därför kommer att ske. Det är ett konstigt sätt. Man ställer sig i utskottet bakom ett majoritetsförslag, och sedan säger man att man inte tror på förslaget och att det aldrig kommer att bli något av detta. Vi är också överens om att det behövs ytterligare åtgärder från olika håll. Det har här tidigare talats om åtgärder från trafikföretagen. Jag vet att man från deras sida i dag redan gör väldigt mycket, men det behövs betydligt fler åtgärder. Det behövs framför allt bättre övervakning av t.ex. de ställen där SL:s vagnar står när de inte går i trafik. Här tycks man ha lyckats mycket bra i Göteborgs kommun, där privatdetektiver har varit ute och fotograferat och kollat upp vilka det är som ägnar sig åt den här typen av skadegörelse. Man förresten vet vilka dessa personer är också här i Stockholm . Vi i utskottet fick i varje fall den informationen att de allra flesta klottrare i stort sett är kända. Av antalet klottrare var redan 80-90 90 kända. Se då till och gör någonting! Det är det vi menar från den borgerliga minoritetens sida. Så till frågan om polisens ansvar. Tyvärr har polisen inte tillräckliga resurser. Jag skall inte här i dag avslöja hur många poliser som kan avdelas för att arbeta med detta, men även om de som nu finns gör punktinsatser är de alldeles för få. Vad kan då göras enligt majoritetsförslaget? Jo, man kan tafsa över kläderna, hitta någon burk och sedan släppa den unge. Det är väl inget verkningsfullt instrument för att komma till rätta med skadegörelse. Det måste faktiskt ske någonting mer. Det är viktigt att se till att ungdomarna har meningsfulla fritidsaktiviteter, så att de kan ägna sig åt någonting kreativt och konstruktivt. Det behövs därför fler insatser på detta område än vad som i dag är fallet. Socialtjänsten har ett ansvar, och den bör ta ett större ansvar. Jag instämmer i det som tidigare har sagts, och som ett enigt utskott faktiskt understryker: Vården på de s.k. § 12-hemmen måste effektiviseras, och det måste anordnas fler platser. Jag vågar säga att handeln inte tar ett ordentligt ansvar. Jag tänker då inte bara på stormarknader och mindre butiker, utan också på bensinmackar Prot. 1988/89:91 m.m. Det är där man stjäl de flesta färgburkar som i dag används till 6 april 1989 förstörelse. Det är lätt att stjäla när burkarna inte säljs över disk. Vi säger från utskottets sida att det är mycket viktigt att regeringen tar initiativ och genomför överläggningar med handeln. Jag vet att dessa diskussioner också förs redan i dag, och att det har lett till förbättringar, dock inte tillräckliga. Det viktigaste är att det sker en reaktion när ett brott har begåtts. Det är här som de stora bristerna finns. Det är inte bara fråga om att det skall ske reaktioner, utan det skall ske snabba reaktioner. Det är därför som vi i centerpartiet i vår reservation — som i stort sett har samma lydelse som folkpartiets reservation; vi går bara något steg ytterligare på ett område — säger att jourdomstolar för unga bör införas. Detsamma föreslås från moderaternas sida. Den här typen av brott bör kunna behandlas snabbt, och det gäller såväl mindre brott som allvarligare brott. När vi inom centerpartiet arbetade med denna fråga stod det klart för oss att åtalsunderlåtelse sker alltför lätt och alltför ofta. Vi ansåg att detta helt klart kunde vara en orsak till att denna typ av skadegörelse fortsätter i den utsträckning som nu sker. Det är fel att det inte blir någon annan reaktion än att man avskriver fallet. I vår reservation föreslår vi därför att åtalsunderlåtelse i stort sett inte skall användas vid den här typen av brott. Det är i samband med att skadegörelsebrotten behandlas som vi har tagit upp frågan om åtalsunderlåtelse inte bör ske, men detta gäller naturligtvis även vid våldsbrott, narkotikabrott och andra allvarliga brott. Det är viktigt att reaktionen blir snabb och att det sker en reaktion. Vi har från centerns sida under en längre tid sagt att det är mycket viktigt att gärningsmannen, oftast en ung person, blir medveten om det brott han eller hon har begått. Vi har därför sedan länge föreslagit att en konfrontation skall ske mellan offer och gärningsman på offrets villkor. Gärningsmannen måste alltså ställa upp om den drabbade så önskar. Man kan i det här sammanhanget t.ex. tänka sig att den som begått en skadegörelse, exempelvis förstört bilar eller cyklar, träffar ägaren och får klart för sig hur mycket bekymmer och förtvivlan detta har fört med sig. Man kan kanske träffa de personer som har fått tvätta vagnarna och som dag efter dag fått stå och tvätta bort klottret med farliga rengöringsvätskor. Om man får se i vilken arbetsmiljö dessa personer får arbeta på grund av den här typen av skadegörelsebrott, skulle det kunna leda till en insikt som är viktig för framtiden. Vi har många gånger vid den här typen av brott hört argumentet: Det är ju bara fråga om vagnar, och det är bara en kommun eller en stad som berörs. Det finns ju ingen person bakom som drabbas av det här brottet. Genom den här typen av konfrontation skulle man få se att det bakom detta finns människor som drabbas. Förra året beslöt riksdagen att införa en lag om visst skadelindrande arbete. Enligt denna skulle man få ställa till rätta efter sig. Det skulle ske på samma sätt som de allra flesta föräldrar uppfostrar sina barn. Om barnen har gjort något dumt får de göra i ordning efter sig. De får plocka upp sina kläder och hjälpa till att sopa upp om de har skadat någonting hemma. Det fortsätter 15 på samma sätt i skolan. Har de förstört någonting får de hjälpa städerskan att städa upp. Man borde fortsätta enligt den här linjen även efter det att barnen lämnar skolan om föräldrarna inte utövar uppsyn över barnen, utan det blir samhällets ansvar. Detta är egentligen självklarheter. Vi trodde att lagen var mycket bra när den kom. Det blev en överraskning att den sedan inte gick att använda. Vad jag vet har den använts i ett enda fall. Vi tar därför också upp i vår reservation att den här lagen kan behöva ändras, i varje fall begär vi att regeringen ser över den. Lagen måste användas mer effektivt. Vi kan därigenom se till att man gör rätt för sig och ställer i ordning även efter dessa skadegörelsebrott. Det är ett gammalt krav från centerns sida att införa samhällstjänst. Det enda som skiljer oss från de övriga partierna är att vi säger att den inte behöver införas på försök, utan att tiden är mogen för att införa samhällstjänst. Jag kommer sedan till det särskilda kravet från centern på åtgärder mot skadegörelse som sker med hjälp av kniv och stickverktyg. Vi förstår inte att vi inte kan få gehör för att även bärande av kniv på allmän plats skall förbjudas. Man använder ju knivar inte bara för att hugga ner varandra, sticka ihjäl varandra och skada varandra utan också för att förstöra saker och ting och åstadkomma materiella skador för varandra. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter i betänkandet men också bifall till centerreservationen nr 3.

Herr talman! Det ärende som kammaren nu har att behandla har varit föremål för en hel del debatt under de gångna månaderna. Propositionen som ligger till grund för utskottsbetänkandet lades ju fram, precis som Karin Ahrland sade, redan under föregående riksmöte. Den fråga som vållat mest uppmärksamhet i debatten har varit förslaget om att tillåta kroppsvisitation för att eftersöka föremål som är ägnade att användas vid skadegörelse. Det är alldeles uppenbart att vandalisering i form av s.k. klotter i allmänna samfärdsmedel och på offentliga platser ökat kraftigt under senare år. Särskilt stora är problemen inom Storstockholms Lokaltrafik. Kostnaderna för rengöring uppgår nu till ca 40 milj.kr. om året för Storstockholms Lokaltrafik, och vad värre är upplever många trafikanter situationen som både djupt olustig och hotfull. Det är självklart att samhället måste vidta åtgärder för att söka komma till rätta med dessa problem. Storstockholms Lokaltrafik har lagt fast ett mycket ambitiöst åtgärdsprogram för att söka komma till rätta med problemen, men det är alldeles klart att det också krävs stöd från statsmakternas sida. I utskottets betänkande redovisas en rad sådana åtgärder. På flera punkter är utskottet enigt, men i några avseenden har vi olika uppfattningar. Vi är överens om att tillstyrka regeringens förslag om att öppna möjligheten för att förverka föremål som kan användas som hjälpmedel vid skadegörelsebrott. När det gäller möjligheterna att tillgripa kroppsvisitation för att eftersöka dylika föremål går emellertid åsikterna isär. Visserligen avvisar ett enigt utskott regeringens förslag i denna del, men en majoritet i utskottet bestående av socialdemokraterna, vpk och miljöpartiet menar att regeringen bör pröva möjligheterna att införa en bestämmelse i polislagen om ett mindre ingripande tvångsmedel än kroppsvisitation. En tanke som förs fram av utskottet är att enbart tillåta en ytlig undersökning av kläderna och granskning av eventuellt handbagage, samtidigt som förutsättningarna för att få tillgripa ett sådant tvångsmedel ytterligare bör preciseras. Folkpartiet och centern avvisar förslaget att över huvud taget tillåta något tvångsmedel av karaktären kroppsvisitation. På så vis kan det sägas att centern och folkpartiet följer upp sina ställningstaganden i motionerna. Moderaterna däremot, vill jag hävda, har gjort helt om. I sin motion går moderaterna till hårt angrepp mot regeringens förslag om att tillåta kroppsvisitation, kallar det djupt integritetskränkande och menar att det är utomordentligt oroande att regeringen visar sådan nonchalans vad gäller skyddet av de medborgerliga rättigheterna. Motionen är undertecknad av bl.a. Jerry Martinger. I sin reservation till utskottsbetänkandet har moderaterna emellertid intagit en helt annan uppfattning, vill jag hävda. Nu förordar man både kroppsvisitation och husrannsakan, låt vara att man vill gå bakvägen genom att hänföra ifrågavarande brott till grov skadegörelse. Avsikten är uppenbarligen att uppnå samma syfte som i propositionen men att göra det bakvägen så att säga. Ert förslag, Jerry Martinger, är billig advokatyr. Jag tycker att det är ett märkligt spel, som knappast inger respekt. Herr talman! Jag skall inte kommentera de övriga frågor av mer övergripande kriminalpolitisk natur som behandlas i reservationerna och som tagits upp i de olika inläggen här. Jag vill emellertid göra det konstaterandet att moderaterna ställer sig helt vid sidan om övriga partier i den kriminalpolitiska debatten. För moderaternas vidkommande är det längre fängelsestraff, hårdare tag, kriminalvård för ungdomar i stället för socialvårdsinsatser, hårdare regemente på anstalter och minskäde möjligheter till permissioner som präglar det kriminalpolitiska agerandet. Jag tycker att det är synd och skam att moderaterna intar så extrema åsikter i kriminalpolitiken. I utskottsbetänkandet redovisas, utöver inställningen till kroppsvisitation, några andra åtgärder som kan bidra till att lösa problemen med skadegörelse. Utskottet pekar särskilt på socialtjänstens och fritidsverksamhetens insatser för ungdomar och socialtjänstens särskilda ansvar för de ungdomar som är under 15 år. När det gäller ungdomar mellan 15 och 18 år understryker utskottet betydelsen av att man i det längsta undviker rent straffrättsliga påföljder. I stället måste socialtjänstinsatserna byggas ut och, inte minst viktigt, vården på de s.k. §12-hemmen inom ramen för lagen om vård av unga effektiviseras, byggas ut och anpassas efter aktuella behov. Det är naturligtvis helt oacceptabelt att socialtjänsten inte i alla delar i dag tar sitt ansvar för ungdomar som befinner sig i kriminalitet och i dåliga sociala miljöer. Herr talman! Behandlingen av detta ärende är kanske inte rätt tillfälle för en lång kriminalpolitisk debatt i allmänhet. Med tanke på det vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Jag är ense med Lars-Erik Lövdén i en fråga. Vi skall naturligtvis inte använda denna debatt enbart till en stor kriminalpolitisk debatt om vad varje parti har för program för att komma till rätta med ungdomsbrottsligheten över huvud taget.

Jag hade trott att Lars-Erik Lövdén skulle ta tillfället i akt att i den här debatten förklara för oss andra som inte riktigt har förstått vad han egentligen menar med s.k. ytlig kroppsvisitation. Det hade varit ett utmärkt tillfälle att göra det nu. Jag vill gärna ge Lars-Erik Lövdén tillfället igen att lägga ut texten litet mer som goda hänvisningar för den regering som har fått hans uppdrag att skriva en proposition om s.k. ytlig kroppsvisitering. Det finns en mängd frågor att ställa på den punkten. Herr talman! Lars-Erik Lövdén har en gång avlagt juris kandidatexamen vid samma universitet som jag själv. Jag undrar hur han skulle försvara det här förslaget vid en seminarieövning vid den juridiska fakulteten i Lund. Det finns en chans att göra det i Sveriges riksdag.

Herr talman! Jag vill instämma med Karin Ahrland att det är väldigt synd att Lars-Erik Lövdén inte vill förklara hur den ytliga kroppsvisitationen skall gå till. Väldigt många väntar på besked. Några av dem som väntar på svar är poliser, som undrar var gränserna går — de kan inte förstå vari skillnaderna består. Skall de fortfarande bara känna utanpå kläderna? Oberoende av om de känner att det finns något misstänkt eller ej kan de enligt ert förslag inte gå vidare. Vad blir det då för effekt? Det blir ju samma effekt som vi insåg att vårt tidigare förslag skulle få, alltså centerns förslag att polisen skulle få lov att titta i väskor och kassar. Vi trodde att det var ett bra förslag tills dess vi informerades om att man i så fall stoppar på sig färgburken någon annanstans. Detta skulle få precis samma resultat. Det är inte säkert att det bara är fråga om att gömma stora färgburkar, för — som någon kanske säger — dem kan man kanske känna. Det kan ju röra sig om mindre pennor. Hur känner man dem, om de är placerade i byxlinningen eller någon annanstans? För övrigt skrattar ju ändå de unga brottslingarna åt en lag av den här typen. Det är bara för dem att tillgripa andra vägar. Hur kommer man åt en kniv — men det är sant, knivarna struntar ni i, konstigt nog — som en person bär på sig? Knivar orsakar allvarligare skador, åtminstone på människor. Ni borde bry er lika mycket om människor som ni bryr er om saker. Det är också synd att Lars-Erik Lövdén inte kommenterade de övriga förslagen i reservationerna som skiljer oss åt. Våra förslag från centern och folkpartiet — som ställer sig bakom allt utom knivförbudet — är att reaktionerna skall vara snabba och inte tama. Ert förslag är ju tamt. Det enda ni har att komma med är att när man känner någonting utanpå kläderna skall den snälle brottslingen visa upp sin klotterburk och lämna den ifrån sig. Sedan får han gå fri. Detta kan man kalla för ett slag i luften. Se till att någonting sker! Våra reservationsförslag går ut på att det skall ske någonting. Men detta vill inte Lars-Erik Lövdén kommentera, vilket jag beklagar.

Herr talman! Lars-Erik Lövdén konstaterar överraskat att vi moderater har skärpt vår kriminalpolitik. Då vill jag säga följande. Brottsligheten har ökat kraftigt under 1980-talet och i dag befinner den sig på en mycket hög nivå. Brott mot liv och hälsa har ökat med drygt 39 Ze under tiden 1980-1987. När det gäller tillgreppsbrotten var ökningen under samma period ca 26 I. År 1988 anmäldes 37 000 misshandelsbrott, jämfört med 24 000 brott i början av 1980-talet. Antalet rån har ökat från 3 200 i början av 1980-talet till 4 200 år 1988. Våldtäkterna har ökat från knappt 800 anmälda sådana 1980 till drygt 1 200 år 1988, alltså en ökning med inte mindre än 50 90. Till följd av bristande resurser för polisen i dag en ojämn kamp mot brottsligheten. Delar av t.ex. Stockholm förvandlas emellanåt till laglöst område. Ungdomsgäng drar fram på gatorna. De sparkar, slåss, skriker och förstör. Människor som kommer i vägen rånas, slås eller sticks ned utan anledning av okända. Gärningsmännen är i allmänhet mycket unga, ofta bara 14-16 år. När jag själv var ute och tittade en helg för några veckor sedan utfördes inte mindre än 19 personrån i Stockholms city. En person knivskars till döds och mängder av egendom slogs sönder. Den som begår brott vet att riskerna för att åka fast är mycket små. Den socialdemokratiska kriminalpolitiken med färre poliser, halvtidsfrigivning, åtalsunderlåtelse och rapporteftergifter har skapat en god jordmån för den dystra utveckling som vi har fått. Jag vill fråga Lars-Erik Lövdén: Är det så konstigt om vi moderater har skärpt vår kriminalpolitik? Skärpningen beror ju på brottsutvecklingen i samhället. Vår politik är förankrad i verkligheten, vilket är mer än vad man kan säga om den socialdemokratiska kriminalpolitiken. Det finns många med mig som beklagar att inte också socialdemokraterna har anpassat sin politik till den verklighet som vi lever i. Beträffande vårt förslag om kroppsvisitation säger Lars-Erik Lövdén att moderaterna har gjort en helomvändning. Vi har inte gjort någon helomvändning, men med vårt förslag om att rubricera en stor del av klottret som grov skadegörelse, kan ingripanden företas i ett tidigare skede. I motsats till förberedelse vid normalbrott är förberedelse till grov skadegörelse straffbart. Detta är inte någon helomvändning, utan bara en utveckling av vårt tidigare förslag. Kroppsvisitation enligt propositionen kan däremot vidtas utan någon som helst misstanke om brott. På samma sätt förhåller det sig i fråga om den nu föreslagna tafslagen. Jag vill upprepa min fråga till Lars-Erik Lövdén, nämligen: Vad skall en polisman göra, om han vid en åtgärd enligt det nya förslaget tycker sig känna en burk som kan vara en färgburk eller en penna som kan vara en färgpenna? Han får ju inte titta efter. Lars-Erik Lövdén, vad skall han göra?

Herr talman! Jerry Martinger, jag kan med fog hävda att ni har gjort en helomvändning, eftersom ni med ert förslag i reservationen uppnår i stort sett samma syfte som propositionen. Detta menar jag är en helomvändning. Från att ha intagit ståndpunkten att kroppsvisitation inte skall tillåtas i dessa sammanhang, lägger ni fram ett förslag i reservationen, som i praktiken får samma effekter. Er inställning i den här frågan innebär en omsvängning. Det är möjligt att Jerry Martinger kan göra billig advokatyr av det hela och på det viset försöka slingra sig undan. Men sakläget är faktiskt så som jag säger. Karin Ahrland sade något raljerande att det socialdemokratiska förslaget har kallats för en tafslag i den allmänna debatten. Karin Ahrland borde inte vara så blygsam av sig. Jag trodde att det var Karin Ahrland som myntade detta begrepp. Det är ett erkännande som jag väl skall ge henne. Utskottet har i betänkandet angett vad vi menar att regeringen bör göra, nämligen pröva möjligheterna att i polislagen införa en bestämmelse om ett mindre ingripande tvångsmedel än kroppsvisitation. Bestämmelsen skulle bl.a. medge undersökning av handbagage — vilket centern föreslagit i sin motion — och också en yttre undersökning av kläder. Samtidigt menar vi att man bör överväga att ytterligare precisera förutsättningarna för att tvångsmedel av den här karaktären skall kunna tillgripas. Regeringen får då pröva dessa möjligheter och se om denna väg är framkomlig och i så fall återkomma med ett förslag till riksdagen. Det förslag som Ingbritt Irhammar m.fl. för fram i reservationen är ju inga nyheter. I fjol antog riksdagen en ny lagstiftning när det gäller unga lagöverträdare. Den innebär att man i större utsträckning skall få en snabbare handläggning av dessa ärenden, att åklagaren får möjligheter att ge villkorlig åtalsunderlåtelse, dvs. om den unge inte visar skötsamhet, kan åtalsunderlåtelsen återkallas. Vid bedömningen av åtalsunderlåtelse skall också åklagare enligt denna lagstiftning väga in om den unge visar vilja att göra rätt för sig. Hela denna lagstiftning är nu föremål för en utvärdering av brottsförebyggande rådet — precis det krav som folkpartiet ställer i sin reservation. När denna utvärdering är klar — den första rapporten skall komma redan i höst och slutrapporten 1990 -— får vi pröva om den lagstiftning som infördes i fjol är tillräckligt effektiv.

Herr talman! Jag skulle inte ha något emot att stå som ursprungsperson till uttrycket ”tafslag”, men rätt skall vara rätt. Det kom fram den gången Jerry Martinger kom in till mig och berättade att Lars-Erik Lövdén hade talat om en ytlig kroppsbesiktning. Jag sade: ”Han driver med dig, han driver med dig!” , men så visade sig inte vara fallet. Då föddes uttrycket ”tafslag” från moderat håll. Jag tror att vi kan enas om att det är ett bra uttryck. Jag vill återkomma till Lars-Erik Lövdéns brist på förklaring till vad ytlig kroppsbesiktning är för någonting. Då och då läser jag tidningar och där har Lars-Erik Lövdén uttalat sig. Om man vid visiteringen tror sig känna en sprejburk, måste man då inte gå vidare med ordinär kroppsvisitation för att komma åt beviset? Det är en fråga som tidigare ställts till Lars-Erik Lövdén. Han svarade: Då får man uppmana vederbörande att ta fram burken för att sedan förverka den. Så säger justitieutskottets vice ordförande Lars-Erik Lövdén! Ger Lars-Erik Lövdén samma förklaring i dag? Det vore faktiskt bra att få det fört till riksdagsprotokollet i så fall. Detta är bara ett av de häpnadsväckande resultaten av detta ärende. Herr talman! Det verkar av Lars-Erik Lövdéns inlägg i den här debatten som om han egentligen tvivlar på sin sak lika mycket som vi gör som inte står bakom den. Det förstår jag. För väldigt många människor kan detta verka juristeri, men det är faktiskt också en fråga om att värna om människors integritet. Det är en fråga om att hålla på klara lagregler vilkas innebörd ingen behöver tveka om. Det är en fråga om att slå vakt mot de små stegens tyranni, som vi brukar säga i folkpartiet. Om man börjar släppa fram ytlig kroppsbesiktning, då har man inte långt till den vanliga visiteringen. Herr talman! Till sist är det kanske klokt att påminna Jerry Martinger om att ett enigt utskott i inledningen på s. 6 skriver: ”Också ansvar för grov skadegörelse enligt 12 kap. 3 § brottsbalken kan komma i fråga.” Det finns faktiskt redan vissa möjligheter att ingripa när klottret är mycket allvarligt!

Herr talman! Lars-Erik Lövdén sade att vi i centerns reservation inte kommer med några nyheter. Möjligtvis skulle nyheten vara att ni, Lars-Erik Lövdén, till slut ställer upp bakom våra förslag. Det skulle nämligen vara en nyhet! Visst måste vi fortsätta upprepa förslagen till dess ni ställer upp. Ni har ju inte ställt upp bakom förslaget till konfrontation på offrets villkor, inte bakom förslaget om knivförbud på allmän plats. Ni har inte heller ställt upp bakom förslaget om jourdomstolar för unga även vid mindre brott! Hitintills har ni inte ställt upp bakom förslaget att inskränka möjligheterna till åtalsunderlåtelse, men det skulle vara mycket positivt .tt i dag få höra nyheten att ni faktiskt ställer upp bakom det förslaget i fortsättningen. Det är alldeles riktigt att vi i centern från början föreslog att polisen skulle få titta i väskor och kassar. Det sade jag själv också. Något som vi däremot inte har i centern är prestige. När vi märker att ett förslag är dåligt drar vi därför tillbaka det. Det skulle visa en styrka även hos socialdemokraterna om ni gjorde likadant. Nu tycks vi inte kunna få ett svar på vad den ytliga kroppsvisitiationen kan innebära. Vi vet inte vad som skall hända när den unge inte vill visa upp det han har med sig och som troligen är något han kan ha vid skadegörelse. Kanske kan miljöpartiet skingra dimmorna — vi vet inte vad ni vill ha. Kanske kan vpk skingra dimmorna — vi förstår inte vad ni beställer. Ni har chans att förklara det. Till slut finns det faktiskt rätt mycket som polisen redan i dag kan göra. Det har vi inte talat så mycket om. Skadegörelsebrottet är ett brott med fängelse i straffskalan. De som misstänks för att ha begått ett sådant brott kan man både kalla till förhör och ta in till förhör. När man gör det sker alltid en skyddsvisitation, alltså en kroppsvisitation innan den misstänkte får åka med i polisbilen till förhör. Dessutom finns möjligheter att visitera alla de ungdomar under 15 år som t.ex. vistas i olämplig miljö. Det är precis samma regler som gäller. Man kan ta in dem till förhör. I samband med detta sker automatiskt alltid en skyddsvisitation, alltså en kroppsvisitation. Det finns därför mängder av möjligheter till visitationer redan i dag förutom det som Karin Ahrland nämnde beträffande misstanke om grov skadegörelse.

Herr talman! Enligt Lars-Erik Lövdén skulle det på något sätt vara underligt att vi nu lägger fram ett förslag som innebär att kroppsvisitation får genomföras i ökad utsträckning när det gäller klottrare. Han säger att vi bakvägen utverkar möjlighet till kroppsvisitation. Vad vi gör är att lägga fram ett förslag om en skärpt lag mot klotter, eftersom vi vill att de flesta fallen skall betraktas som grov skadegörelse. Det leder till att polisen får rätt att i ett tidigare skede företa bl.a. kroppsvisitation —- i grundlagsenlig ordning och enligt rättegångsbalken 28:11. Jag citerar ur nämnda paragraf. ”Förekommer anledning, att brott förövats, varå fängelse kan följa, må kroppsvisitation företagas för eftersökande av föremål, som är underkastat beslag, eller eljest till utrönande av omständighet, som kan äga betydelse för utredning om brottet. Denna möjlighet finns alltså redan i rättegångsbalken, men vårt förslag innebär att polisen får ökade möjligheter i det här avseendet. Det kan väl inte vara något underligt med att vi vill ha det på det sättet? Det förslag som socialdemokraterna, miljöpartiet och kommunisterna lägger fram är mer underligt. De vill ha något slags tafsande på en person, men något mer skall polisen tydligen inte kunna göra. Jag har fortfarande inte fått besked om vad den polisman skall göra som vid ytlig kroppsvisitation på en pendeltågsresenär tycker sig känna en burk, som kan vara en sprayburk, eller tycker sig känna en penna, som kan vara en färgpenna. Vad skall han göra, Lars-Erik Lövdén? Det som står i utskottsbetänkandet om att man redan i dag kan betrakta en del klotter som grov skadegörelse är naturligtvis riktigt, Karin Ahrland. Men det skall ju vara mycket speciella omständigheter för detta, t.ex. att det rör stora ekonomiska värden. Detta är ju ytterligare en anledning för oss att lägga fram vårt förslag. Vi vill se till att fler fall blir att bedöma som grov skadegörelse, eftersom vi tycker att klotter är ett allvarligt brott som också bör resultera i skärpt påföljd. Vi har därför föreslagit ett nytt rekvisit i 12 kap. 3 § rättegångsbalken, som innebär att fler fall av klotter kan klassas som grov skadegörelse.
Herr talman! En gång till, Jerry Martinger: Med ert förslag uppnår ni precis samma syften som den proposition som ni så hårt kritiserat vill uppnå. Sådana är fakta! Ni gör detta genom någon sorts lagteknisk konstruktion så att möjligheterna införs bakvägen i stället. Jag menar att det är populism, det är billig advokatyr. Det som tidigare var ett allvarligt hot mot den personliga integriteten är inte längre ett allvarligt hot mot den personliga integriteten, enligt Jerry Martinger. Ni vill inte bara öppna möjligheten för kroppsvisitation. Ni vill också öppna möjligheten för husrannsakan. Detta är ett mycket konstigt agerande från er sida i det här ärendet.

Herr talman! Klotter är alltså en form av skadegörelse som har orsakat stora materiella skador och som med rätta har upprört och upprör många människor. Att det finns ungdomar ända upp i 18-årsåldern som fortfarande har ett agerande som är vanligare i betydligt lägre åldrar, nämligen att ta, att förstöra och att ha sönder, är mycket bekymmersamt och kräver naturligtvis åtgärder, eftersom det får helt andra konsekvenser när det gäller dessa ungdomar än när det gäller små barn. Problemet klotter måste ses i ett vidare perspektiv. Tyngdpunkten i åtgärderna måste ligga på det förebyggande planet. Det är alltså de socialpolitiska insatserna som är de viktigaste. Steget efter förebyggande åtgärder är sedan att förhindra brott. Då är vi inne på det förslag om lagändringar som propositionen innehåller. Andra åtgärder för att förhindra brott, som nämns i betänkandet är att färghandlare och bensinstationer inte skall ha färgburkarna exponerade. Det blev en enighet i utskottet om att hjälpmedel som används vid skadegörelse skall kunna förverkas, men när det gäller förslaget om ändringar i polislagen för att ge polisen möjlighet till kroppsvisitation sade ett enigt utskott nej. I det slutliga betänkandet står det att en tanke kan vara att införa andra tvångsmedel, men i det sammanhanget bör ytterligare utarbetas förutsättningarna för när man skall få använda sig av detta. Nu är jag inte någon lagfaren person, men litet ledning finns väl ändå i betänkandet. Lagrådet säger att det skall handla om att en viss person medför ett föremål som är avsett att användas för att skada egendom. Jag förstår att de borgerliga partierna indignerat går emot detta. De hade nämligen i utskottet många förslag till åtgärder mot klotter, som alla gällde påföljdsdelen. Alla gällde en skärpning av straffen. Exempelvis när det gäller jourdomstolar poängterades starkt att det skulle gå snabbt. Det blir alltså viktigare att domen kommer snabbt än att den blir rättvis! Konfrontation pratas det också om. Ingbritt Irhammar förklarade ju här litet närmare vad hon menar med konfrontation, men annars slog mig tanken att detta måste få rakt motsatt verkan i det här fallet. Vad ungdomarna vill är ju just att kunna se sitt konstverk. Man ville få till stånd en skärpning av möjligheterna för ungdomar att få åtalseftergift. Man ville också skärpa strafflagen så att brottet kan klassas som grovt. Jag kan inte riktigt förstå att inte förbudet mot att vistas på vissa platser och ”kissprov” inte skulle vara integritetskränkande. Över huvud taget gällde alla de här förslagen speciella åtgärder för ungdomar. Min uppfattning, som efterlystes, är att åtgärderna skall ligga på det förebyggande och föregripande planet. Om och när regeringen kommer tillbaks med ett förslag, får vi inom vpk titta på det och ta ställning till det — det är vad jag har att säga om den saken.

Herr talman! Det svänger om vpk — hit och dit. Först har man en partimotion, där man vill avslå hela propositionen. I konstitutionsutskottet avstyrker man sedan kroppsvisitation. I justitieutskottet vill man däremot bifalla kroppsvisitation. Man leker med ord och vill kalla den ”ytlig”. Tidigare trodde jag att vpk kanske kunde skingra dimmorna och tala om vad som skall ske och hur detta skall gälla. Litet grand fick jag väl dimmorna skingrade. Berith Eriksson sade nämligen: ”Om — — — regeringen kommer tillbaks med ett förslag — — -”. Hon tror alltså inte själv på det, tycks det. Visst har vi från centerpartiets sida förslag om åtgärder på påföljdssidan. Vi tror nämligen att det är viktigt att göra rätt för sig. Lika väl som föräldrarna lär ut till sina barn: du skall hjälpa till att städa och göra i ordning efter dig, och lika väl som man lär samma sak i skolan, tycker vi det är viktigt att man får sopa glassplitter efter sig när man har förstört en gatlykta på stan. Men om kommunisterna är emot detta skall de naturligtvis inte ställa upp för våra förslag. Om de är emot att brottslingen förstår vilken skada han gör även enskilda personer när han sprejar ner en hel vagn, genom att alla vagnstädare tvingas fortsätta att utsätta sig för de skadliga lösningsmedlen, om vpk tycker synd om gärningsmannen som måste träffa städaren, då skall man ju inte ställa upp för våra förslag. Om vpk tycker det är bra att folk går omkring med knivar på allmän plats, att hacka i sätena med eller att hacka i andra människor med, då skall man naturligtvis inte ställa upp på våra förslag. Vi tycker att det skall finnas någonting emellan åtalsunderlåtelse och fängelse. Vi tycker att det skall finnas andra påföljder, som snabbt kan sättas in, så att den unge förstår allvaret i det brott han har begått. Därför har vi de här förslagen till åtgärder, som inte är lika långtgående som fängelse och som är snabbare — för att minska den här typen av brott.

Herr talman! Vpk:s representant talade här i talarstolen med en viss tveksamhet. Jag förstår att det inte är lätt för Berith Eriksson, som är ny i utskottet och som inte varit med så länge, att förstå vad det egentligen är hon har ställt upp på. Jag skall inte kräva av Berith Eriksson att hon försöker förklara förslaget om ytlig kroppsvisitering, men en invändning som hon gjorde blev jag faktiskt ganska upprörd över. Berith Eriksson sade att för de borgerliga partierna är det viktigare med en snabb än med en rättvis dom. Jag hoppas Berith Eriksson vill ta tillbaks det uttalandet. Det finns ingenting som vi har sagt någonsin som tyder på detta. Vi har aldrig sagt någonting i den vägen. Vad vi har försökt säga är att när det gäller unga lagöverträdare är det viktigt att de, utöver att de självfallet skall ha en rättvis dom, skall behandlas snabbt — unga lagöverträdare skall ha förtur. Detta är någonting helt annat än det Berith Eriksson försökte beskylla oss för! Dessutom: Vi har i betänkandet skrivit under precis samma förebyggande åtgärder som vpk-representanten. Det enda som skiljer oss åt på den punkten är att vpk-representanten ställer upp på det socialdemokratiska luddiga förslaget om en tafslag.
Herr talman! Ja, jag ställer upp på konfrontation i vissa fall, Ingbritt Irhammar. Det jag sade var att när jag läste Ingbritt Irhammars förslag om konfrontation uppkom tanken att det i det här fallet kunde verka i precis motsatt riktning. Hur skall centern tillförsäkra sig efterlevnaden av ett knivförbud? En kniv är ju lika lätt att gömma som en penna. Nej, Karin Ahrland, det kanske inte är så lätt alla gånger att sätta sig i justitieutskottet, allra helst med så många lagfarna personer. Men jag tyckte ändå att det var ganska lätt för mig att bestämma mig för att jag inte skulle gå med på en skärpning av påföljdsdelen för ungdomar. När det gäller jourdomstolar uppfattar jag det som att man i förslagen poängterar att det är viktigt att det går snabbt med hanteringen. Snabbheten är det viktiga med jourdomstolarna, och det är därför jag poängterar det.
Fru talman! Jag kan hålla med Berith Eriksson om att det är inte så lätt med alla dessa lagar. Jag kan själv många gånger tycka att det är mycket krångligt. Det är därför jag försöker göra det så enkelt som möjligt i förklaringar och exempel. Det var positivt att få höra att när jag väl hade förklarat vad konfrontation är var det något som vpk kunde ställa upp på. Vi kanske skulle gå vidare punkt för punkt på det sättet. När vi nu från borgerligt håll har förklarat vilka tveksamheter och snårigheter det finns med det förslag vpk har ställt upp på i utskottet, kanske det kunde leda till att ni förstår att det som är på väg att införas är alltför krångligt. Det kanske ni redan har förstått, eftersom Berith Eriksson använder ordet ”om” beträffande genomförandet av företaget.
Fru talman! Jag skulle vilja ge Berith Eriksson en chans att säga att hon inte menar att det skall gå långsamt för ungdomar. Har vpk något emot att man ger ungdomar företräde i de allmänna domstolarna för att man verkligen skall kunna reagera i tid? Är inte det bättre för en ung människa än att hon skall gå och vänta på rättegång och dom, bli orolig och kanske över huvud taget få en lång tid i livet förstörd? Jag är förvånad om inte Berith Eriksson håller med om detta.
Fru talman! När det gäller jourdomstolar kan man fråga om vi skall ha speciella domstolar för ungdomar. Skall vi över huvud taget ha en speciell lagstiftning för ungdomar, och skall vi vidta speciella åtgärder för dem? Ungdomar är mycket utsatta i samhället i dag. Nästa steg kanske blir att vi skall ha speciella domstolar för gamla eller för kvinnor osv. Ingbritt Irhammar uttalade att vi skall försöka komma överens punkt för punkt. Det är ungefär detsamma som centern försökte göra innan det senaste utskottsbetänkandet lades fram. Man lyckades dock inte att skärpa påföljdsdelen för ungdomar genom att lägga förslag i den riktningen. Jag sade tidigare ”om regeringen kommer tillbaka med ett förslag” — vilket jag också menar. Vid det tillfälle när vi talade om detta i utskottet diskuterade vi mycket tydligt att en tanke kan vara — som har föranlett mycket diskussioner här i kammaren och stor indignation — värd att pröva. Regeringen skall i så fall komma tillbaka med en precisering för ytterligare förutsättningar för när ett så utformat tvångsmedel skall få tillgripas på en person.

Fru talman! Den s.k. klotterlagen, som vi nu håller på att behandla, har bl.a. Stockholms Lokaltrafik lyckats fokusera till ett massmedialt slagträ mot storstadsungdomen. Många stockholmare har därför blivit djupt engagerade. Jag har fått brev från ett brett spektrum av människor som förfasar sig över dagens ungdom, vilket vuxna dock har gjort i alla tider. Den provkarta av förslag på åtgärder som målats upp i dessa brev har upprört mig mycket i en del fall, men jag skall inte gå in på detaljer. Jag kan bara konstatera att man i många fall slår urskiljningslöst mot alla ungdomar som är utrustade med en färgpenna eller sprejburk — antingen det har bevisats att de klottrat, eller ej. Detta visar bara vad lätt det är att stämpla mot folkgrupp i dagens s.k. upplysta samhälle och få gehör för det — om man bara har massmedia på sin sida. Detta är en synnerligen beklämmande företeelse för en kultur som själv kallar sig högtstående och civiliserad. Den ursprungliga klotterpropositionen innehöll ett antal hårda skrivningar av klart integritetskränkande slag, som miljöpartiet de gröna inte kan ställa upp på. Vi kan fortfarande inte ställa upp på skrivningar som saknar stöd i grundlagen — vilket det ursprungliga förslaget gjorde — eftersom det i princip gav enskild polisman befogenhet att på eget initiativ besluta och verkställa kroppsvisitering, utan att klotter hade förekommit och utan att den visiterade kanske ens haft en tanke på att klottra. I klartext skulle detta innebära att det blev omöjligt för en människa att Prot. 1988/89:91 använda Stockholms tunnelbana, om man t.ex. köpt en sprejburk för att 6 april 1989 bättra på mopedeller billacken. Ty vid en visitation av en nitisk polisman skulle man kunna få dessa legalt innehavda föremål förverkade, eftersom man då kunde misstänkas vara en potentiell klottrare. Vad jag kan förstå är det inte så man skall skriva lagar. En sådan lag ger dessutom ingen som helst effekt när det gäller att stoppa klotter. Den fördröjer endast det hela i ett par tre timmar — eftersom ingen domstol i Sverige kan utfärda en fällande dom för klotter före det att ett reellt klotter verkställts och bevisats. Det är inte på minsta sätt straffbart — inte ens med propositionens ursprungliga skrivning i ryggen — att inneha dylika redskap. Därför kan polisen inte heller kvarhålla en ung människa för innehav av färgburkar, utan man måste släppa vederbörande igen. Är det då verkligen en kvalificerad klottrare man har att göra med, så går vederbörande omedelbart ut på stan och stjäl nya burkar och är tillbaka på tunnelbanan inom 2-3 timmar igen. Således är en sådan lag verkningslös när det gäller att stoppa klotter — den är endast fördröjande. Detta har så småningom även socialdemokraterna själva insett. De har därför kommit med en ny skrivning, som i klartext innebär ett avslag på denna punkt samt en uppmaning till regeringen att ta sig en ny funderare på hur man skall utforma preventiva åtgärder mot klottret. Miljöpartiet de gröna har uppfattningen att problemet med klottret är värt att begrunda ur många aspekter.

Resultatet av dessa ting har blivit att så gott som ingen bevakning i dag finns på t.ex. SL, som har ca 10 mil tunnelbana och 99 stationer att bevaka. Det sammanlagda resultatet av dessa s.k. effektiviseringar är för SL:s del ca 35 miljoner per år i kostnader på grund av vandaliseringen. Frågan är då hur ekonomiskt effektiva dessa personalneddragningar har varit i verkligheten. Jag har under den allmänna motionstiden lagt en motion om att få till stånd en utredning, om hur man skall kunna göra polisyrket attraktivare med hjälp av utbildning samt befordran på basis av faktiska och användbara kunskaper hos den enskilde polismannen. Dessa för jobbet attraktiva kunskaper skulle då ge effekter i lönekuvertet eller i form av kortare arbetstid. Dessutom har jag lagt en motion om att polisen skall få ta betalt för sina tjänster av företag och myndigheter, på samma premisser som väktarbolagen i dag gör. Det kan ju vara intressant att vända på privatiseringsvågen genom att låta den offentliga sektorn konkurrera med den privata för ovanlighetens skull. Det vore troligen en lönsam investering för SL, GL och andra trafikföretag att lägga en del av vandaliseringspengarna på att hyra ett antal civila poliser, 2 som kan ingripa och i domstol bevisa klotteråverkan, och sedan tjäna in resten av pengarna. Detta är den i vårt tycke rätta vägen att gå och därför har det grundlagsstridiga förslaget om kroppsvisitationen av ”presumtiva klottare” underkänts i utskottet, eftersom visitationen skulle ha kunnat drabba helt oskyldiga människor. I stället har utskottets majoritet nu uppmanat regeringen att ta sig en funderare på andra lösningar, varför vi kan förvänta oss en fortsättning på denna fråga i riksdagen så småningom. Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets förslag. När det gäller de övriga diskussionerna i utskottet vill jag säga, att för mig innebär gemenskap och samarbete att man sätter sig ned i förväg och kommer överens om en gemensam ståndpunkt. Går man ut med var sin motion, blir det så småningom var sin reservation. Efter omröstningen blir en enda reservation till slut rådande. Detta är för mig inte samarbete. Vad är då samarbete för mig? Ja, det är inte polarisering i varje fall. Låt mig exemplifiera. Vi är 349 ledamöter ”i en gemensam sandlåda”. De olika partigrupperna har olika stora spänner. Om var och en bygger för sig blir det ett enahanda sandslott. I samarbete får alla påverka med sina spänner, av olika storlek, och det kan bli något väldigt fint. Jag bedömer saken så, att socialdemokratins styrka finns inte i partiets egen storlek. Den finns i oppositionens svaghet när det gäller att samarbeta. Som miljöpartist har jag frihet i den politiska tillvaron. Jag har alltid rätt att välja bästa möjliga lösning, utan låsningar i förväg. Men jag har ingenting emot att vara med och utforma snabba åtgärder, jag har ingenting emot att vara med och söka lösningar. Det finns någonting som heter utskottsinitiativ. Vi behöver inte fatta beslut här i kammaren för att kunna samarbeta, det kan man göra ändå. Jag anser alltså inte att denna diskussion är över, om vi inte själva vill att den skall vara det. Låt oss fundera på om det finns sätt att åstadkomma snabba lösningar vid sidan av de ordinarie vägarna.

Fru talman! Det råder inga delade meningar om betydelsen av att på allt sätt försöka motverka klottret. Det enda jag kan säga i den delen är att om man sätter stor tilltro till de brottsförebyggande åtgärderna bör man se till att de brottsförebyggande instanserna — inte minst BRÅ -— får tillräckliga resurser för att verkligen göra ökade insatser. Det finns möjligheter till detta. Vidare är det angeläget att studera utländska erfarenheter på området. På en del håll har man nått framgångar, och erfarenheterna därifrån är väl värda att ta vara på. Men ändå uppstår frågan: Varför klottras det? Det är ungefär samma fråga som den klassiska: Varför super Jeppe? Det är inte så lätt att besvara frågan, för den är ganska komplicerad. Men går man in på orsakerna till att ungdomar och andra klottrar kommer man fram till att det kanske fordras mycket mera genomgripande insatser på det ekonomiska fältet, liksom på det sociala fältet och på åtskilliga andra fält, för att komma till rätta med de här problemen. Detta måste vi hela tiden ha i Prot. 1988/89:91 minne. 6 april 1989 Men jag tar inte till orda framför allt för att säga detta. Jag vill framhålla att det gäller inte bara det lagförslag som behandlas i föreliggande utskottsbetänkande, utan det gäller också ett annat aktuellt lagförslag, som rör utlänningslagstiftningen och där det även förs en mycket tveksam diskussion om kroppsvisitering. Det finns därför all anledning att ta mycket allvarligt på denna diskussion. Den viktigaste frågan är den som behandlas på s. 10 i betänkandet. Det står: ”Arbetet på att söka en sådan konstruktion bör enligt utskottets mening fortsättas. En tanke som under detta arbete kan vara värd att pröva är att i polislagen införa en bestämmelse om ett mindre ingripande tvångsmedel än kroppsvisitation.” I nästa mening talar man uttryckligen om, vad man är ute efter, nämligen att få möjlighet till en ytlig kroppsvisitation. Man använder också uttrycket kroppsvisitation. Med kroppsvisitation avses undersökning av någons kläder eller av något som vederbörande har med sig, t.ex. i en handväska. Detta har uttalats tidigare av riksdagen. När man nu har kommit på idén med ytlig kroppsvisitation borde man ha ställt frågan vad konstitutionsutskottet anser om ytlig kroppsvisitation. Enligt min mening kan konstitutionsutskottet knappast säga någonting annat än att det fortfarande rör sig om ett grundlagsskyddat intresse. Det betyder helt enkelt att även i detta fall gäller regeringsformens regler. Innebörden av vad man nu har kommit fram till skulle bli — vilket jag verkligen hoppas att det inte blir — att regeringen skulle lägga fram ett förslag, så kommer förslaget tillbaka hit och sedan skall justitieutskottet behandla saken på nytt och får väl fråga konstitutionsutskottet en gång till. Slutligen skall vi komma fram till ett beslut i kammaren. Det här kommer att bli ett segdraget ärende, men det är svårbegripligt att justitieutskottet inte ställde en fråga till konstitutionsutskottet härvidlag. Menii sak är min mening den, att om det rör sig om en ytlig kroppsvisitation — det kan ju då inte vara fråga om någonting annat än att man skall ta utanpå vederbörandes kläder — skulle man se på det som vederbörande har med sig, och det kan man göra redan nu. Effekterna av förslaget kan bli två: Antingen blir lagen helt verkningslös — detta är det sannolika — eller också kommer de som skall göra den ytliga kroppsvisitationen att gå för långt, och det är mycket allvarligt. De kommer under sådana förhållanden att gå betydligt längre än vad som avsetts. Detta kommer ganska ofta att ske utan att det finns någon som är vittne till det, och det betyder att den som blir utsatt för kroppsvisitationen kommer att stå ganska svag. Innebörden av det jag har sagt förstärks av vad som står på s. 8 i betänkandet. Där hänvisas till att i propositionen ”möjligheten till kroppsvisitation uttryckligen begränsats till fall då det finns anledning anta” att någon medför ett föremål av det slag som det här är fråga om. Det står alltså ”anledning anta”, och det gör att betydande svårigheter uppstår. Jag anser därför att något förslag av den typ som utskottet avser icke bör framläggas.
Fru talman! Med anledning av Hans Göran Francks förundran över att vi inte på nytt hörde konstitutionsutskottet vill jag bara säga att jag delar Hans Göran Francks uppfattning att lagförslaget inte står mindre i strid med grundlagen endast därför att man talar om ytlig kroppsvisitering. Jag behöver inte höra KU en gång till, och det var faktiskt socialdemokraterna som i första vändan ville höra KU. Från borgerligt håll har vi hela tiden varit på det klara med att lagförslaget står i strid med grundlagen.
Fru talman! Jag har också den uppfattningen att KU inte behöver höras. Jag anser att frågan är klar, men det är mycket som är klart i denna fråga som inte blir klart när det kommer till beslut.

Fru talman! Regeringen har i dag beslutat att bidra med ytterligare 48 milj.kr. i bistånd för insatser till förmån för det afghanska folket. 40 miljoner utgör bidrag till FN:s katastroffond för Afghanistan, och 8 milj.kr. avser stöd till Lutherhjälpen för dess flyktingarbete i gränstrakterna mellan Afghanistan och Pakistan.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 Det har sedan länge stått klart att återuppbyggnadsarbetet i Afghanistan kommer att bli en mycket svår uppgift som kräver ett omfattande bistånd. Situationen i Afghanistan gör det fortfarande mycket svårt att bistå det afghanska folket. En del av den humanitära hjälpen förs alltjämt in via Pakistan — ofta under besvärliga förhållanden. De ca 3 miljoner afghanska flyktingarna i Pakistan behöver också fortsatt hjälp i form av livsmedel och andra katastrofförnödenheter. En allmän uppfattning bland biståndsgivarna — som i hög grad delas av Sverige — är att endast en väl fungerande och koordinerad FN-insats skulle kunna vara mäktig den enorma uppgift världssamfundet står inför i Afghanistan. I samband med att generalsekreteraren utsåg en samordnare sommaren 1988 bildades en särskild fond för finansieringen av hjälparbetet. Sverige utfäste och utbetalade härvid ett första bidrag på 40 milj.kr. Med dagens regeringsbeslut fördubblas detta. Därmed kan vi bidra till finansieringen av flera viktiga insatser för rehabilitering av jordbrukssektorerna, minröjning och direkta katastrofhjälpinsatser. Utöver bidraget via FN fortsätter det svenska stödet till de enskilda organisationernas värdefulla insatser i området. Lutherhjälpen har sedan början av 1980-talet varit engagerad i nödhjälpsarbetet till förmån för det afghanska folket. Detta arbete bedrivs i nära samarbete med den norska kyrkans nödhjälpsinsatser. Regeringen kommer även i framtiden att lämna humanitär hjälp till det afghanska folket. Utöver dagens regeringbeslut fortsätter vi stödet till Svenska Afghanistankommitténs och Röda korsets mycket förnämliga hjälparbete.

Fru talman! Jag tycker naturligtvis att det är utmärkt att regeringen har beviljat ytterligare medel som hjälp till Afghanistans folk. Jag tycker att det 31 är riktigt att den största delen av medlen går via FN. Nu tar jag till orda eftersom det för närvarande är oro i Peshawar och inne i landet. Flyktingarna kommer fortfarande till Pakistan, eftersom striderna pågår inne i landet. Väldigt många frivillgsorganisationer har också kommit till Pakistan. En del kommer först nu, medan många andra har funnits där förut. Fler kommer alltså nu när man vet att folk behöver hjälp. Jag har läst nästan varenda bok som har skrivits om kriget i Afghanistan. I varannan bok står det berättat om olika organisationer, och sedan står det att svenskarna är bäst. Fru talman! Vi är inte alltid bäst i världen, det vill jag inte göra gällande. Men vi har nästan det bästa ryktet i Pakistan. Jag vill därför mycket gärna ha statsrådets ord på att man även i fortsättningen kommer att säga ja till de pengar som Svenska Afghanistankommittén kommer att begära. Vi har hittills fått vad vi har önskat. Vi kommer dock att behöva mycket mer i fortsättningen.

Fru talman! Det är bra att Sverige fortsätter att ge bidrag till Afghanistans uppbyggnad. Det behövs. Sovjetunionen bär ju huvudansvaret för situationen. Under mycket lång tid har vi från centerns sida krävt att Sverige skall agera för att Sovjet skall avkrävas krigsskadestånd. Är regeringen nu beredd att ställa upp på detta centerkrav? Biståndsministern nämnde att det behövs stora uppgifter i minröjningsarbetet. Det är alldeles riktigt. Man tror att minorna eventuellt kan komma att kräva lika många dödsoffer som själva kriget har gjort. För att minröjningsarbetet skall kunna bli effektivt, skulle man behöva kartor från Sovjetunionens sida som talar om var man har placerat ut minorna. Ämnar regeringen ställa upp på centerkravet att Sovjetunionen skall avkrävas sådana här kartor?

Fru talman! Jag vill instämma i Karin Ahrlands ord om att det är glädjande att ytterligare medel inom katastrofhjälpen nu ställs till förfogande för hjälp och stöd till Afghanistan. Jag vill understryka vikten av att Svenska Afghanistankommittén, som har gjort mycket stor nytta i Afghanistan, får de pengar som de behöver och att även Röda korset, som också gör stora insatser i Afghanistan, kan få del av detta stöd. Med anledning av de strider som fortfarande pågår i Afghanistan skulle jag också vilja ställa en fråga till ministern. Kommer den svenska regeringen att i FN och andra fora verka för att Kabul-regimen inte skall få stöd från Sovjet?
Fru talman! Jag har haft tillfälle att under de senaste veckorna besöka dessa flyktingläger och studera speciellt de handikappades situation. Det görs oerhört litet för de handikappade. Det finns en stor mängd krigsskadade men även andra handikappade. Är regeringen beredd att anvisa speciella pengar för att rehabilitera och ta hand om de handikappade afghanska flyktingarna?
Fru talman! Det är en stor insats som behövs i Afghanistan för att bygga — 6 april 1989 upp det sargade landet. Det är därför FN-insatsen är så viktig. Sovjet har ställt upp för FN-insatsen och lovat bidra ganska mycket, mest med varor. Jag tror inte att Sovjet bidrar med pengar, men landet är i alla fall bidragsgivare i detta sammanhang. Det kan vara ett positivt sätt att få Sovjet med. Sedan kan jag inte säga någonting om krigsskadeståndsfrågan. Jag utgår från att FN inom ramen för sitt övergripande ansvar försöker så gott det går att få kartor från Sovjet som skall underlätta minröjningen. Sovjets bilaterala förhållande till Kabul-regimen kan inte vi göra särskilt mycket åt. Det är en sak för dessa två att bestämma om. Även om jag nu talar mest om FN-biståndet tror jag att de enskilda organisationerna — inte minst Svenska Afghanistankommittén — har mycket att ge också när det gäller FN:s biståndsinsatser, just därför att det bland de enskilda organisationerna finns en lång erfarenhet från mycket svårt biståndsarbete, en erfarenhet som inte FN-organen har. Vi har också sett till att skapa kontakt mellan enskilda organisationer och FN:s biståndsverksamhet. Min uppskattning av vad de enskilda organisationerna gör har också lett till att vi i samtliga fall har givit dem de bidrag de har önskat. Jag tror att det med ytterst få undantag har varit på det sättet. Jag kan inte skriva ut in-blanko-checkar till Svenska Afghanistankommittén inför framtiden. Men jag utgår från att vi också fortsättningsvis kommer att kunna ge de bidrag som Svenska Afghanistankommittén anser sig behöva för sitt goda hjälparbete. Jag skulle också gärna se insatser för de handikappade i hjälparbetet. Jag har själv sett många handikappade människor i flyktinglägren i Peshawar. Men det är upp till de hjälporganisationer som finns där — de enskilda organisationerna, kyrkorna eller FN — att begära det av oss. Vi ställer upp i så fall.
Fru talman! Biståndsministern utgår från att FN kommer att kräva minröjningskartor. Vore det inte bra om regeringen kunde uttala att vi också kommer att stödja det kravet?
Fru talman! Detta är ingen bilateral fråga. Självfallet stöder vi FN och menar att FN skall få så goda verktyg som möjligt för minröjningen. Kartor är självfallet ett sådant verktyg.

Fru talman! Enligt 1985 års livsmedelspolitiska beslut skall staten under en femårsperiod ta ett delansvar för överskottsarealen som motsvarar 40 96 av 33 kostnaderna för en överskottsvolym som trappas ned enligt en viss plan. Beslutet innebär att budgetmedel fr.o.m. 1985 års skörd t.o.m. 1989 års skörd skall utgå för att avlasta en del av näringens kostnader för spannmålsöverskottet. Hittills, dvs. t.o.m. 1988 års skörd, har delansvarskostnaden uppgått till totalt 1 373 000 000 kr. Medlen har huvudsakligen utbetalats till regleringsföreningen Svensk Spannmålshandel. Riksdagen har uttalat att det är angeläget att de medel som staten under en övergångsperiod ställer till förfogande för att underlätta produktionsanpassningen utnyttjas för att stödja en inriktning av produktionen som så snart som möjligt minskar kostnadsbelastningen på samhället och på lantbrukets ekonomi. I riksdagens beslut om reglering av priserna på jordbruksprodukter våren 1988 uttalade riksdagen att det är viktigt att medlen utnyttjas på ett sätt som även i vidare mening bidrar till uppfyllandet av de år 1985 fastställda målen för livsmedelspolitiken. Vid valet av åtgärder för att minska belastningen är det viktigt att beakta de regionala, fördelningsmässiga och miljöpåverkande effekterna av de olika former som prövats eller kan komma i fråga för att främja en ändamålsenlig produktionsstruktur, uttalade riksdagen. I dag har regeringen beslutat om användningen av resterande 80 milj.kr. Enligt beslutet skall 50 milj.kr. överföras till Stiftelsen Lantbruksforskning, som är en av LRF grundad forskningsstiftelse. Pengarna skall användas för finansiering av försöksoch utvecklingsinsatser för alternativ användning av åkermark i syfte att minska kostnaderna för överskottsarealen. Därmed ges jordbruksnäringen möjlighet att satsa på olika angelägna utvecklingsprojekt som t.ex. energiodlingsprojekt. Vidare skall 30 milj.kr. användas för bidrag till jordbruksföretag som vidtar åtgärder för att öka variationsrikedomen i kulturlandskapet i framför allt slättbygder samtidigt som de bidrar till att minska kostnaderna för överskottsarealen. Stödet bör ses som en utvidgning av det stöd på 20 milj.kr. som riksdagen anslagit för olika naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet, bl.a. i syfte att motverka en passiv nedläggning av åkermark och därmed vidmakthålla det traditionella odlingslandskapet. Tanken är att dessa 30 milj.kr. skall användas för att motverka den ensidighet i odlingslandskapets slättbygder som blivit följden av det intensiva utnyttjandet av åkermark och göra det på ett sätt som främjar naturoch miljövårdens intressen. Det kan vara åtgärder som innebär en mer extensiv användning av marken, t.ex. som betesmark, läplanteringar, anläggning av viltvatten och randzoner mot vattendrag. Medlen kommer att ställas till lantbruksstyrelsens förfogande och fördelas enligt riktlinjer som beslutas av styrelsen efter samråd med statens naturvårdsverk och riksantikvarieämbetet.

Fru talman! Jag vill fråga jordbruksministern om det har skett några överläggningar med näringen inför de beslut han nu har redovisat. Jag frågar det därför att när riksdagen 1985 fattade beslut om hur kostnaden för Prot. 1988/89:91 överskottsarealen skulle fördelas mellan staten och näringen, antogs också 6 april 1989 ett uttalande där man lade ett speciellt ansvar på näringen för att alternativ N Information om rege till den för stora spannmålsarealen kom fram. Jag tycker att det är rimligt att. 7 ÄE N uden nn ringsbeslut om statens näringen får vara med och bestämma om inriktningen av användningen av delalisvär för över dessa medel. Fram till i år har det också varit praxis. Regeringen har betalat skottsarealer in sitt bidrag till Svensk Spannmålshandel. Sedan har man diskuterat åtgärder med näringen, vilket bl.a. har resulterat i trädesprogram och Omställning 90. Men när det gäller de 145 milj. av årets anslag som jordbruksministern redovisade att de hade använts för 1988 års skörd skedde inga överläggningar med näringen. Har överläggningar skett denna gång?

Fru talman! Omsider redovisar nu jordbruksministern hur medlen för statens delansvar för överskottsarealens kostnader skall användas. När det gäller de första 145 miljonerna kommer vi att få tillfälle att debattera det senare. Men när det gäller det som har redovisats i dag så säger jordbruksministern att 50 milj.kr. skall överföras till Stiftelsen Lantbruksforskning. Och jag hoppas och har anledning att tro att dessa pengar skall kunna användas till något mycket nyttigt. Men eftersom jordbruksministern säger att dessa pengar skall kunna användas för finansiering av försöksoch utvecklingsinsatser vill jag ställa en fråga till jordbruksministern. Kan man i detta inbegripa teknikutveckling, t.ex. utveckling av teknik för förädling av bioråvaror, och satsningar på en marknadsuppbyggnad för dessa varor? När det gäller de 30 milj.kr. som skall användas till odlingslandskapet, är jag förvånad över att pengar nu anslås för detta, eftersom motsvarande krav tidigare inte har tillgodosetts. Det måste innebära att pengar nu tas från överskottsmedlen, vilket kanske kan bli föremål för diskussion. Men det skall vi inte diskutera nu. När skall dessa pengar användas? Skall det ske bara inom det närmaste året? Kan man i så fall räkna med en förlängning senare när det gäller detta belopp? Vi vet ju att regeringen i fråga om de 145 miljonerna för alternativ odling tänkte skjuta på användningen långt fram i tiden, till långt senare än i samband med det nuvarande jordbrukspolitiska beslutet.

Fru talman! Jag konstaterar att jordbruksministern nu meddelar att regeringen beslutat om en rad åtgärder som skall finansieras inom ramen för det statliga delansvaret för spannmålsöverskottet. Det har skett, såvitt vi vet, utan direkta förhandlingar med näringen. Dock har viss information givits. Det gäller förra årets utfall. Är det detta förfaringssätt som regeringen avser att använda även för innevarande års utfall, när det blir klart? Har regeringen för avsikt att använda de pengar som staten har utfäst sig att ge för att lösa dessa problem framöver på samma användningsområden?
Fru talman! Den redogörelse som jordbruksministern nyss lämnade kompletterar den bild vi genom massmedia har kunnat få av hur den framtida 35 jordbrukspolitiken i Sverige kan tänkas bli. Denna jordbrukspolitik är i ett väsentligt avseende så annorlunda än den vi nu har, att det ger mig anledning att ställa följande fråga: På vilket sätt avser jordbruksministern, i en betydligt friare handel med jordbruksprodukter över gränserna, garantera att Sverige i händelse av en krissituation har en tillräcklig livsmedelsförsörjning?

Fru talman! Jordbruksministern nämnde att en del av de pengar som skall gå till Stiftelsen Lantbruksforskning kan användas bl.a. till forskning om energigrödor. Jag undrar om dessa pengar är styrda på något annat sätt, så att det blir möjligt att övergå mer till energigrödor och biobränslen, eftersom det är mycket viktigt med hänsyn till det riksdagsbeslut som har fattats om att koldioxidutsläppen skall minskas och att man i stället skall övergå till biobränslen. Det mest akuta i detta sammanhang kanske inte är forskning, utan det finns ett behov av stöd för att man skall kunna bygga upp en marknad för biobränslen. Men jordbruksministern säger inte något om detta, utan det är tydligen forskningsstiftelsen som i så fall får besluta om stöd till biobränslen.

Fru talman! Vi får tillfälle att återkomma till diskussionen om statens delansvar för spannmålsöverskottet som helhet. Men jag vill nu ställa en fråga som rör 30 av dessa 80 milj.kr., dvs. de 30 milj.kr. som skall användas för bidrag till jordbruksföretag som vidtar åtgärder för att öka variationsrikedomen i kulturlandskapet i slättbygder. Jordbruksministern säger att medlen kommer att ställas till lantbruksstyrelsens förfogande och fördelas enligt riktlinjer som beslutas av styrelsen efter samråd med statens naturvårdsverk och riksantikvarieämbetet. Det är ett förfaringssätt som kan väcka vissa farhågor för att det kan dröja ganska länge innan några konkreta riktlinjer har utarbetats och innan dessa pengar finns i form av bidrag som kan betalas ut. Jag vill därför fråga jordbruksministern om regeringen kommer att vara vaksam på att detta utarbetande av riktlinjer med många olika myndigheter inblandade går snabbt, så att dessa pengar mycket snart kommer att ställas till de jordbruksföretags förfogande som de är avsedda för.
Fru talman! Bengt Rosén och Ingvar Eriksson frågade om regeringen hade haft några överläggningar med näringen innan den fattade detta beslut. Svaret är ja. Regeringen har diskuterat med och informerat LRF om beslutet. Och som Bengt Rosén var inne på, är det viktigt att branschen själv får möjlighet att aktivt arbeta med omställningsfrågorna, från spannmålsfrågan till frågan om andra grödor. 50 av dessa 80 milj.kr. överförs alltså direkt till Stiftelsen Lantbruksforskning, som är en av LRF grundad forskningsstiftelse. Och man skall naturligtvis inom lantbruksnäringen diskutera hur pengarna skali användas. Det är också svar på Karl Erik Olssons fråga om teknisk utveckling, förädling och marknadsbearbetning. Jag anser personligen, liksom Karl Erik Olsson, att dessa frågor är viktiga. Prot. 1988/89:91 Och det finns inte någon begränsning som innebär att pengarna inte skall 6 april 1989 kunna användas till det som Karl Erik Olsson tog upp. Tvärtom, detta är ju pengar som skall användas till utveckling och olika försök. Därmed har jag också svarat på Paul Ciszuks fråga. Pengar till forskning finns ju redan. Det behövs säkert mer, men det har t.ex. avsatts 50 milj.kr. till jordbrukets och skogsbrukets forskningsråd. Detta handlar också om forskning men har även bäring på utveckling. Dessa pengar är tänkta att användas mer till försök och utveckling. Det är svar till både Karl Erik Olsson och Paul Ciszuk. Avsikten är alltså att pengarna skall användas till praktiska försök och i den anda som Karl Erik Olsson nämnde. Jag kan helt ansluta mig till den inriktning som Karl Erik Olsson anser är väsentlig. Nu är det Stiftelsen Lantbruksforskning som skall besluta om detta, men jag skulle tro att man inom stiftelsen ser på denna fråga på samma sätt som vi, nämligen att det är viktigt att ligga nära marknaden och även se över teknikutvecklingen. Karl Erik Olsson och i viss mån Annika Åhnberg frågade under hur lång tid stöd skall utgå till de lantbrukare som vill övergå från att odla spannmål till att arbeta för att utveckla kulturlandskapet och göra det mer varierat, mer naturvårdsinriktat osv. Dessa pengar är fördelade på ett sådant sätt att de skall kunna användas under tre år för att det skall bli praktiskt möjligt för lantbrukarna att ställa om sin produktion. Jag håller helt med Annika Åhnberg om att det är viktigt att detta arbete inte fördröjs. Tanken är inte att det skall göras upp någon gigantisk plan från dessa ämbetsverks sida så att detta arbete fördröjs. Tvärtom måste man se till att omställningsarbetet sätts i gång så fort som möjligt, även om vi vet att omställningsarbete alltid tar tid. Avsikten är att dessa pengar skall administreras på ungefär samma sätt som de 20 milj.kr. som jag nämnde förut och som tidigare har anslagits efter beslut av riksdagen. I praktiken blir det då lantbruksnämnderna som länsvis delar ut pengarna. Avsikten är alltså inte att det skall bli en lång omgång centralt. Det kortaste svaret till Annika Åhnberg är alltså: Ja, jag har samma uppfattning som hon på denna punkt. Slutligen vill jag svara på en fråga som Arne Andersson i Ljung ställde och som ligger något utanför frågan om de 80 miljonerna.

Fru talman! Jag vill fråga jordbruksministern om han verkligen anser det förenligt med beslutet 1985 om samhällets delansvar för överskottsarealens kostnader att såväl dessa 30 miljoner som de tidigare 90 miljonerna för alternativ odling kommer att disponeras av jordbruket först långt in på 1990-talet, när det ju faktiskt gäller ersättning för 1988 års skörd.
Fru talman! Av jordbruksministerns svar drar jag den slutsatsen att information till näringen har förekommit men att det inte varit några direkta överläggningar om hur man skall använda dessa medel. Svar gavs dock ej på frågan som gällde innevarande år. Eftersom det nu snart är dags att utvärdera den gångna femårsperioden, är det av mycket stort intresse hur man kommer att förfara vid periodens slut och vad som kommer att hända sedan. Jag vill därför fråga jordbruksministern följande: Vad kommer att hända? Har man samma inriktning för det sista året, och kommer man att göra en utvärdering, som ju slagits fast i riksdagsbeslutet, inför denna femårsperiod?
Fru talman! Först till Ingvar Eriksson. Det förutsattes inga förhandlingar i riksdagsbeslutet. Här har förekommit överläggningar med och fyllig information till LRF om användningen av pengarna precis som tidigare. Den framtida omställningen, Ingvar Eriksson, är föremål för diskussion inom den parlamentariska arbetsgruppen. Det har sagts från regeringens sida — något som Ingvar Eriksson efterfrågade — att det skall göras en utvärdering av det femåriga livsmedelspolitiska beslutet inför det beslut som förhoppningsvis fattas av riksdagen nästa år på grundval av regeringens proposition. Så frågan är föremål för behandling. Till Karl Erik Olsson vill jag säga att ingen skulle vara gladare än Karl Erik Olsson och jag om omställningen till andra grödor och bort från spannmålsöverskotten kunde gå snabbare. Det finns skäl att hoppas att intresset för omställningen ökar efterhand, när informationen om verkligheten har nått ut mera att man faktiskt inte längre kan basera på verksamheten på förhoppningar om framtida överskottsfinansiering. Mot denna bakgrund är det givet att jag vore mycket glad om det fanns beredskap till en omställning från spannmålsproduktion och att alla dessa pengar kunde förbrukas snabbt. Men jag tror att man realistiskt måste inse att det behövs praktisk tid för att kunna se över konsekvenserna av omställningen och ha beredskap att gå in i något nytt. Jag skulle gärna se att dessa medel förbrukades så fort som möjligt och att omställningen gick precis så snabbt som riksdagen hoppades 1985. I den utvärdering av 1985 års beslut som nu görs ingår att se varför det har tagit mera tid, varför omställningen inte alls har gått så snabbt som man förutsåg och varför man har fått betala ut mycket mera. Allt detta ingår i utvärderingen inför nästa års riksdagsbeslut. Som sagt har vi gett praktisk möjlighet till jordbrukarna att delta i omställningen när vi gett möjlighet att använda bidraget under tre års tid.

Fru talman! Det viktiga med de olympiska spelen är inte att vinna utan att deltaga, ty det väsentliga i livet är inte att segra utan att kämpa väl. Så formulerade Pierre de Coubertin det olympiska valspråket för mer än 50 år sedan. Det känns i dag riktigt och tänkvärt. De antika olympiska spelen är förebild för dagens spel och härrör ända från 776 f.Kr. Det är också från antikens tid vi har uttrycket ”En sund själi en sund kropp”. Idrott i alla dess olika former har alltid spelat och kommer alltid att spela en viktig roll i människors liv. I en tid när etik och moral tycks sättas på undantag och när känslan för rent spel minskar borde allt det fina som idrott rätt utövad står för kunna bli en inspiration för oss och en förebild för vårt sätt att leva och verka. Man når aldrig framgångar på idrottsbanan utan en målmedveten satsning. Det krävs hård träning, anpassad efter personliga anlag och förutsättningar. Det krävs förmåga att lyssna till råd och gjorda erfarenheter. När det gäller lagsporter utvecklas känslan för att det är i samspelet med de övriga och efter lagledarens intentioner som framgångarna nås. Idrotten styrs av regler. Den som inte respekterar reglerna bestraffas. Fusk och oärlighet tolereras ej. Engagemang inom idrottsrörelsen, som aktiv eller som ledare, är enligt min mening danande för karaktären och ökar respekten för den enskilde individen. Genom idrotten lär vi oss också vad en enda människa kan betyda som ett gott föredöme för andra. Svensk idrott är ett gott föredöme internationellt. Vi hävdar oss väl i flera sporter. Vi gläds över och gratulerar de svenska bordtennisspelarna till deras guld i lag-VM. Vår styrka är de hundratusentals ideellt arbetande ledarna. Det är deras hängivna, engagerade arbete på alla nivåer som är själva förutsättningen för framgångarna. Vi moderater betonar återigen att det är de små, lokala föreningarna som genom sitt oförtröttliga arbete skapar alla de positiva effekterna. Som en följd av ekonomiska svårigheter ökar pressen på alla dessa ideellt arbetande ledare. Alltför mycket tid går åt till att dra in pengar på bekostnad av den tid som de kan och skall ägna åt idrotten. Doping är ett idrottens gissel. Världen chockades när Ben Johnson fälldes i OS — en personlig tragedi, som emellertid fick idrottsorganisationerna världen över att inse vidden av detta förkastliga missbruk. Det är synnerligen allvarligt att idrottsmän av världsklass, som står som föredömen för många ungdomar, fälls för doping. Det är, anser jag, än mer alarmerande att missbruket på senare tid tenderat att sprida sig till allt fler idrotter och på snart sagt alla nivåer. Doping på elitnivå torde snart försvinna. Sponsorkontrakten kommer att innehålla en klausul om ett omedelbart upphörande så snart ett dopingfall uppdagas. Oanmälda dopingtest såväl på tävlingar som vid träning måste genomföras. Det måste en gång för alla slås fast att doping är fusk. Den moraliska aspekten måste betonas. Det är som att använda en för lätt kula vid kulstötning. Det är ytterst viktigt att informera om de stora hälsorisker som är förknippade med bruket av anabola steroider. Innehav och bruk av vissa preparat borde jämställas med innehav och bruk av knark och behandlas därefter. Regeringen bör därför skyndsamt utreda denna fråga och förelägga riksdagen de förslag om åtgärder som kan komma att erfordras. All idrottsutövning ger både aktiva och ledare en stark känsla av gemenskap. Det är därför glädjande att kunna konstatera att handikappidrotten befäster sin viktiga plats i idrottsrörelsen. Vi noterar med tillfredsställelse de svenska internationella framgångarna, dokumenterade inte minst vid handikapp-OS i Seoul förra året. Vi moderater anser att de ekonomiska förutsättningarna för handikappidrotten skall förbättras genom att en del av de ytterligare medel ur Tipstjänsts överskott som enligt vad vi föreslår skall överföras till idrotten går till handikappidrotten. Vi moderater vill värna om idrottens självständighet. Svensk idrott riskerar i dag att bli alltför beroende av den politiska makten. Det finns ingen anledning till att regeringen skall utse två ledamöter i Riksidrottsförbundets styrelse. Det statliga stödet till de s.k. främjandeorganisationerna bör ej fördelas av RF. Deras anslagsframställning skall därför i fortsättningen lämnas direkt till regeringen genom Friluftsorganisationernas samarbetsorgan. Vi har tidigare hävdat dessa ståndpunkter och gör så även i år. Jag vill upprepa vad jag anförde i idrottsdebatten den 31 maj förra året: ”Även idrottsrörelsen betungas av skatter och avgifter. Vi kan aldrig förbättra villkoren för svensk idrott utan att vi för föreningar, ledare och aktiva hittar för dem väl anpassade lösningar på dessa svårbemästrade och allvarliga problem.” Det är därför vi i den moderata motionen Kr502, "Villkoren för idrotten”, ägnat så stort utrymme åt ekonomi och skatter. Jag har sagt i dag — och jag betonade det i förra årets idrottsdebatt — att vi måste ge de ideellt arbetande ledarna och tränarna bättre villkor. De måste få en helt annan uppskattning för vad de uträttar. Den ovärderliga samhällsnytta som görs av alla inom idrottsrörelsen går inte att mäta. Vi måste på alla sätt underlätta deras arbete och stödja dem. Men det är inte pengar för att avlöna ledare som är det viktigaste. Idrottens styrka och tjusning ligger ju i det ideella engagemanget. Det väsentliga är att underlätta för de små lokala föreningarna och möjliggöra för deras ledare att ägna mer tid åt idrottslig fostran och träning och mindre tid åt att dra in pengar. För att göra idrotten mindre beroende av det statsfinansiella läget är det enligt vår uppfattning nödvändigt att införa en mer generell och uthållig form för överförande av medel från Tipstjänst till idrotten. Tipstjänsts nettovinst för 1988 uppgick till 1 297 391 000 kr. I vinstskatt inlevererades 713 580 000 kr. För verksamhetsåret 1988 erhöll staten sålunda 2 010 971 000 kr. Vi moderater föreslår att regeringen skall överlägga med RF och dess berörda förbund för att diskutera omfattning och fördelningsprinciper. Redan budgetåret 1989/90 bör, enligt vår mening, 8 milj.kr. av det till staten inlevererade överskottet gå till idrottsrörelsen, och då i första hand till lokala föreningar och handikappidrott. Jag vill avslutningsvis citera och instämma i några rader som står att läsa i Riksidrottsstyrelsens berättelse 1987/88: ”Idrottsrörelsens styrka ligger i dess ställning som självständig folkrörelse. Det är det ideella ledarskapet som är motorn bakom idrottens utveckling.

Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer där moderaterna finns bland undertecknarna.